Herr talman! Kalle Larsson har frågat mig om jag i EU är beredd att verka för en rad åtgärder i fråga om Frontex och fonden för yttre gränser. Jag vill först klargöra gränsdragningen mellan justitieministerns och mitt eget ansvarsområde. I EU-samarbetet kring rättsliga och inrikes frågor ansvarar justitieministern för polissamarbetet, och det är polisen som har det övergripande ansvaret för gränskontrollen avseende personer. Jag ansvarar för frågor som rör asyl och migration. När det gäller Kalle Larssons frågor kan jag inledningsvis säga att det i den europeiska gränsfonden upptas som ett särskilt mål att genomföra en gemensam grundläggande kursplan för gränskontrolltjänstemännen i alla medlemsstater. I denna kursplan ingår avsnitt om mänskliga rättigheter varav asylrätten utgör en del. Mitt svar på Kalle Larssons första fråga blir därför att det redan pågår ett arbete med utbildning i bland annat asylrätt som delfinansieras av gränsfonden och att jag inte ser någon anledning till ytterligare initiativ på det området. De insatser som Kalle Larsson tar upp i sin tredje fråga faller utanför de rättsliga ramarna för just gränsfonden. Men det finns andra möjligheter att stödja till exempel traumatiserade asylsökande; det kan ske genom bland annat medel från flyktingfonden. Flyktingfonden innehåller också medel för gemenskapsåtgärder i form av stöd till medlemsstater i nödsituationer som kräver omedelbara åtgärder. Herr talman! I samband med att jag svarar på Kalle Larssons andra och åttonde delfråga om jag är beredd att verka för att Frontex övervakas av och samarbetar med internationella och nationella organisationer vill jag förtydliga följande. Frontex bedriver inte någon gränskontroll; det är medlemsstaternas nationella ansvar. Frontex uppgift är att samordna medlemsstaternas arbete på gränskontrollområdet. För att bidra till att de Frontexsamordnade operationerna genomförs på ett bra sätt har Frontex utvecklat ett samarbete med till exempel UNHCR och IOM. Dessa organisationer har sedan i sin tur möjlighet att delta i utbildning av gränskontrollanter och utveckling av Frontex arbetsmetoder. I detta sammanhang kan jag också besvara Kalle Larssons femte och sjätte delfråga. Eftersom Frontex inte bedriver gränskontroll ser jag inget behov av eller möjlighet till ett särskilt regelverk eller mekanismer för att göra Frontex ansvarigt för eventuella brott mot asylrätten och mänskliga rättigheter. Naturligtvis gäller relevant nationell och internationell lagstiftning för alla som deltar i de gemensamma operationerna. Alla som deltar i Frontexsamordnade operationer ska respektera de mänskliga rättigheterna. Denna självklarhet slås dessutom fast dels i gränskodexen dels i den så kallade Rabitförordningen - upprättandet av snabbinsatsteam för gränskontroll, Rapid Border Intervention Teams, som också reglerar de gemensamma operationerna. I Rabitförordningen anges vidare att förordningen inte påverkar rättigheterna för flyktingar och personer som ansöker om internationellt skydd, särskilt när det gäller principen om non-refoulement. Jag tycker att detta är tydligt nog. Kalle Larssons fjärde fråga handlar om huruvida jag är beredd att verka för att Frontex ska följa EU:s lagstiftning och aldrig delta i operationer utanför EU:s gränser. Frontex och de medlemsstater som deltar i de gemensamma operationerna ska alltid följa gällande lagstiftning. Varken gränskodexen eller Frontexförordningen innebär att Frontex verksamhet måste begränsas till medlemsstaternas territorium. Tvärtom anger Frontexförordningen att byrån ska underlätta det operativa samarbetet mellan medlemsstaterna och tredje land. I den sjunde frågan vill Kalle Larsson veta om jag är beredd att verka för åtgärder för att tillförsäkra att personer som kan vara i behov av skydd identifieras och får tillträde till en asylprocedur. Som Kalle Larsson och jag har diskuterat i tidigare debatter finns det vissa oklarheter kring hur havsrättens regler ska tolkas, främst i gränssnittet mellan de delar som rör sjöräddning och asylrätt i samband med de gemensamma operationerna till sjöss. Kommissionens arbete med att utarbeta riktlinjer på området pågår men har ännu inte slutförts. Jag tycker fortfarande att det är angeläget att detta reds ut. Min utgångspunkt är naturligtvis att alla gemensamma operationer ska genomföras med full respekt för mänskliga rättigheter och principen om non-refoulement. Angående kontrollsystemet är det enligt Frontexförordningen Frontex styrelse som antar byråns arbetsprogram i enlighet med EU:s budgetförfarande. Det innebär att användningen av Frontex resurser kontrolleras av såväl kommissionen, rådet och Europaparlamentet som av den Europeiska revisionsrätten. Detta är den ordning som gäller för EU:s så kallade decentraliserade gemenskapsorgan, och jag ser ingen anledning att verka för någon avvikande ordning för just Frontex, vilket lämnar ett svar på Kalle Larssons nionde fråga. Herr talman! Frontex styrelse antar varje år en allmän rapport, som offentliggörs bland annat på Frontex hemsida. Denna rapport beskriver den verksamhet som bedrivs med stöd av Frontex mandat, det vill säga själva gränskontrollverksamheten. Frontex har varken mandat eller möjlighet att rapportera om till exempel asylhantering, som ju faller inom den nationella kompetensen. Detta är lika naturligt som att Rikspolisstyrelsen som huvudansvarig gränskontrollmyndighet i Sverige inte rapporterar om Migrationsverkets asylhantering. Därmed har jag lämnat svar på Kalle Larssons sista frågor.

Herr talman! Det är viktigt att värna asylrätten. Det är viktigt att det sker på alla nivåer, även i samband med gränskontroll och sjöräddning. Som Kalle Larsson vet sedan tidigare interpellationsdebatter finns det vissa oklarheter när det gäller hur regelverken för internationell havsrätt, främst i de delar som rör sjöräddningen, ska tillämpas i samband med gränskontroll till sjöss. Tjänstemän från Justitiedepartementet deltar i arbetet med att utarbeta riktlinjer för Frontexsamordnade operationer till sjöss. Lyssnar man på Kalle Larsson kan man få intrycket att det inte sker någonting. Det är inte sant. Dessa tjänstemän verkar för att oklarheterna ska redas ut och för att alla gemensamma operationer ska genomföras med full respekt för asylrätten. Dessutom har vi genom de operativa planerna möjlighet att påverka genomförandet av de gemensamma operationer som vi själva deltar i. Apropå en diskussion om cirkelresonemang som Kalle Larsson hade tidigare vill jag lyfta fram detta som en viktig poäng. Det är bara genom vårt aktiva deltagande i Frontex arbete som vi har möjlighet att påverka organisationens verksamhet. I den europeiska pakten för invandring och asyl, antagen av Europeiska rådet, betonas att den nödvändiga förstärkningen av kontrollerna vid Europas gränser inte får hindra tillträde till skyddssystemen för personer som har rätt att omfattas av dem. Kalle Larsson nämnde något som vi ofta återkommer till här i kammaren - det vill jag också göra - nämligen bristen på legala vägar för den som vill ta sig till Europa. Inom Europeiska unionen har vi sett en ökad migrationsinströmning sjövägen, framför allt till Medelhavsområdet men även till Kanarieöarna. Enligt uppgift från EU:s södra medlemsstater är det endast ett fåtal av de migranter som anländer dit som ansöker om asyl. Kalle Larsson sade att rätt många av de här personerna är asylsökande. Det stämmer inte. Spanska myndigheter och UNHCR frågar särskilt om detta. De får till svar att man inte är intresserad av detta. Den övervägande majoriteten har i stället sökt sig till EU för att kunna arbeta här. De människor som söker internationellt skydd måste naturligtvis få sin sak prövad. Det tror jag att alla i denna kammare är helt överens om. Jag tror dessutom att även om det kan finnas skiljaktiga meningar mellan mig och några av mina ministerkolleger i ministerrådet i Bryssel är vi i alla fall på denna punkt väldigt överens. Men detta är bara en liten del av hela problematiken. Jag anser därför att denna fråga måste ses i ett mycket bredare perspektiv som också inkluderar möjligheterna till laglig arbetskraftsinvandring, där dessutom den svenska regeringen på sistone har bidragit mycket verksamt till att försöka bygga nya och förbättrade system, och man kan kanske till och med framhålla den svenska modellen för arbetskraftsinvandring som ett pilotprojekt i detta avseende. Min poäng är att utökade möjligheter till arbetskraftsinvandring erbjuder människor en laglig möjlighet att komma till Europa. Detta är något som vi från svensk sida verkar för i arbetet inom EU. På detta vis kommer vi också att kunna hantera den stora majoriteten av de migrationsströmmar som vi ser vid den södra sjögränsen i Europa och också på annat håll och som i huvudsak består av arbetskraftsinvandrare. Men en liten del är asylsökande och ska då självklart få möjlighet att få sin sak prövad.

Herr talman! Kalle Larsson har nog inte lyssnat så särskilt noga på vad jag sade i mitt tidigare inlägg. Jag framhöll inte arbetskraftsinvandringen som den enda lösningen på alla problem när det gäller migration. Jag betonade tvärtom skillnaden mellan arbetskraftsinvandring och asyl. Men jag visade på det konkreta exemplet från de södra medlemsstaterna och sade att spanska myndigheter och UNHCR inte upplever att de människor som kommer söker asyl utan att de är intresserade av att vara arbetskraftsinvandrare. Det är därför som de har kommit. Jag skulle också vilja veta varifrån Kalle Larsson hämtar sina uppgifter om att UNHCR skulle ha haft problem att bli representerad i Frontex styrelse. Sverige har mycket täta kontakter med UNHCR. Jag har själv mycket ofta dialoger med UNHCR:s högkommissarie António Guterres. Mitt intryck är tvärtom att han vid de tillfällen när han träffar ministrar i Bryssel eller när han pratar med oss, med Sverige som är UNHCR:s allra största bidragsgivare i världen, ofta framhåller det mycket goda samarbete som UNHCR har med Frontex. Jag tror därför att Kalle Larsson antingen skarvar eller baserar sin information på källor som kanske är lite comme si comme ça . Jag vet inte hur det är, men han har ett inlägg till för att redogöra för vad han har fått detta från. Däremot är det sant att det finns andra saker som måste göras för att underlätta möjligheten för människor att söka asyl inom Europeiska unionen. Ett sätt är att verka för att fler EU-länder ska bli vidarebosättningsländer. Men för Sverige är det mycket angeläget att ett vidarebosättningssystem inom EU utvecklas. Nu vill ju Vänsterpartiet lämna Europeiska unionen, så det kanske inte är intressant att lyssna på vad jag har att säga i dessa frågor, men jag säger det i alla fall för protokollets skull. Ett gemensamt asylsystem inom Europeiska unionen kan inte bestå endast av ett regelverk för dem som söker asyl i en medlemsstat, utan tvärtom bör detta vara en del av det men långt ifrån det enda svaret. Det kan vara värt att nämna i denna debatt som svar på frågan vilken roll som EU kan spela i ett globalt system för skydd av flyktingar. För att nå en ökad strategisk effekt bör man dessutom samordna vidarebosättning på flera plan. Ekonomisk samordning är helt nödvändig. Det borde man kunna göra inom ramen för Europeiska flyktingfonden, ERF. I detta sammanhang bör man också utveckla ett operativt samarbete med UNHCR, som vi betraktar som den viktigaste samarbetspartnern som EU kan söka globalt när det gäller dessa frågor. Det finns alltså mycket stora strategiska vinster med att samordna vidarebosättningsinsatser, särskilt när det gäller att göra riktade insatser för att lösa upp den typen av flyktingsituationer som Kalle Larsson själv nämnde tidigare. Jag tror därför att det finns väldigt mycket att göra, saker som inte nödvändigtvis är kopplade till denna debatt men som hänger samman med det stora och globala perspektivet när det gäller flyktingfrågor. I den delen är den svenska regeringen mycket aktiv och kommer också framgent att vara mycket aktiv.

Herr talman! På nytt hävdar Kalle Larsson att jag bara föreslår ett sätt att lösa de här frågorna på. Den här gången var det vidarebosättningssystemet. Förra gången var det någonting annat han nämnde. Jag ska kanske lägga till ytterligare en sak för att runda av och verkligen visa det allvar som regeringen tillmäter de här frågorna. Det finns en sak som är otroligt viktig: att se till att de asylansökningar som lämnas in här av människor, inte i flyktinglägret i UNHCR, utan här på plats i EU, bedöms likartat i samtliga medlemsstater, det vill säga att skapa ett gemensamt asylsystem inom Europeiska unionen. Det vill vi se till att göra för att värna möjligheten att söka asyl och se till att varje asylansökan prövas individuellt. Vi ska i detta arbete också lägga tonvikt vid den faktiska möjligheten att söka asyl och se till att åtgärder för att bekämpa olaglig invandring och människosmuggling genomförs på ett sådant sätt att de inte undergräver denna möjlighet eller respekten för grundläggande mänskliga rättigheter i asylproceduren. Som har sagts tidigare i regeringsförklaringar och i dokument som jag har talat om här i kammaren måste en utveckling mot stängda gränser och murar kring Europa undvikas. Men, Kalle Larsson, du är inte förespråkare för detta gemensamma asylsystem. Inte heller är du förespråkare för att Sverige ska vara medlem i Europeiska unionen. Jag kan därför tycka att den här interpellationsdebatten, även om den har varit intressant, saknar en väldigt viktig dimension, nämligen din förklaring till hur du passar ihop Vänsterpartiets politik på den punkten med det här. Nu har du tyvärr inga fler inlägg kvar, men som du själv påpekar kommer det säkert fler tillfällen för dig att ge uttryck för de här åsikterna i kammaren. Jag ser mycket fram emot detta, inte minst på den väg som kommer att ta oss framåt mot Europaparlamentsvalet i juni, där vi säkert kommer att dryfta detta ofta, länge och mycket.